Herr talman! Herr Hörberg har frågat mig om jag är beredd att medverka till att de anställda i större företagsgrupper, där ett investmentbolag är den sammanhållande länken, ges representation i styrelsen för detta. Sedan drygt ett år tillbaka pågår en treårig försöksverksamhet med löntagarrepresentanter i styrelserna för företag med över 100 anställda. Vidare pågår parallellt en försöksverksamhet med offentliga styrelserepresentanter inom sammanlagt 30 investmentbolag och stiftelser. Jag anser det rimligt att avvakta denna försöksverksamhet och den utvärdering som kommer att ske.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Statsrådet och jag är överens om att de anställda bör ha medbestämmanderätt på alla nivåer inom företagen. Folkpartiet arbetade, som statsrådet vet, länge för att de anställda skulle få rätt att utse representanter även i företagens styrelser. Försöksverksamheten enligt den lag som beslutades 1972 är värdefull och viktig — det är vi båda överens om. Men genom lagstiftningens utformning saknar de anställda medbestämmanderätt i vissa sammanhang. Villkoret för att lagen skall äga tillämpning är med vissa branschundantag att företaget har minst 100 anställda. Genom den uppbyggnad av större koncerner som blir allt vanligare — med ett i huvudsak förvaltande bolag i toppen — har emellertid det från strategisk synpunkt viktigaste organet mindre än 100 anställda och står alltså utanför lagstiftningen. Det innebär att de anställdas medverkan och insyn i den långsiktiga planeringen, de viktiga avgörandena osv. är minimal. De anställda får vara med först när riktlinjerna skall omsättas i beslut inom de olika koncernbolagen. Vi har i dag ett 30-tal investmentbolag, men efter vad jag vet har inget investmentbolag på frivillig väg berett de anställda rätt att utse representanter Statsrådet hänvisar i svaret till att försök pågår med offentliga styrelserepresentanter i investmentbolagen. Men haltar inte den försöksverksamheten rätt betänkligt? Borde inte sådana åtgärder vidtas att de anställda även fick tillfälle att utse styrelserepresentanter i investmentbolagen så att de kunde pröva hur det vore med styrelserepresentanter där redan under försökstiden? Samtidigt som jag upprepar mitt tack för svaret vill jag be statsrådet överväga ett förslag om rätt för de anställda i koncernbolag under ett investmentbolag att få utse representanter redan nu i investmentbolagets styrelse.

Herr talman! Herr Hörberg har frågat mig om jag är beredd att stimulera tillkomsten av löntagarägda företag, t.ex. genom förköpsrätt för de anställda vid företagsförsäljningar. Som svar på frågan vill jag anföra följande: Under senare tid har några företagsförsäljningar aktualiserat krav, inte minst från de fackliga organisationerna, på nya regler som förhindrar företagsförsäljningar ”över huvudet” på de anställda. För att förbättra informationen och ge de anställda större trygghet i samband med företagsöverlåtelser förbereder man inom berörda departement för närvarande vissa förslag till åtgärder för att få till stånd mera tillfredsställande förhållanden. Jag räknar med att justitiedepartementet kommer att lägga fram en departementspromemoria före årsskiftet 1974-1975. När ett företag bjuds ut till försäljning kan ett alternativ för att öka tryggheten för de anställda vara att de själva övertar företaget. Erfarenhetsmässigt är det ofta företag med akuta eller långsiktiga svårigheter som utbjuds till försäljning. Ett övertagande från de anställdas sida skulle därvid kunna leda till svårigheter. Erfarenheterna från nuvarande löntagarägda företag, med de former man där valt, är blandade. Att generellt stimulera löntagarna att överta företag skulle därför enligt min mening vara oansvarigt mot de anställda. I vissa fall kan dock denna företagsform vara lämplig. Enligt min mening måste man sträva efter mera övergripande lösningar av sysselsättningstryggheten och medbestämmanderätten. Redan gällande lag om styrelserepresentation för de anställda liksom en lösning av frågan om arbetstagarkonsulter utgör instrument som kan hjälpa de anställda i dessa för dem viktiga frågor.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret även på denna fråga. Bakgrunden till min fråga är dels det stora antalet försäljningar — inte ”några” företagsförsäljningar, som statsrådet säger — av mindre och medelstora företag, på senare år ofta s.k. familjeföretag, dels en rad uppmärksammade fall där de anställda vid sådana tillfällen ställts utan information då företaget sålts. Försäljningarna sker naturligtvis helt lagenligt. Men de är i många fall ett uttryck för att samhällets näringsoch skattepolitik inte gör det lockande för människor att fortsätta driva eller satsa på eget företag. Samtidigt skärper försäljningarna utvecklingen till en koncentration inom det ekonomiska livet, vilket är beklagligt från allmänna näringspolitiska utgångspunkter. Försäljningarna sker ofta på ett sådant sätt att de anställda ställs inför fullbordat faktum. Någon möjlighet att ge synpunkter på valet mellan olika spekulanter får de anställda oftast inte, och de får inte heller möjlighet att själva överta företaget. Just från de anställdas egen synpunkt och från koncentrationssynpunkt är det enligt min mening angeläget att främja en utveckling mot löntagarägda företag. En förköpsrätt för de anställda kan bidra till detta, men en sådan måste givetvis kompletteras med åtgärder som gör det finansiellt möjligt för de anställda att utnyttja förköpsrätten. Förköpsrätt för de anställda skulle också tvinga företagen att på ett tidigt stadium informera de anställda om försäljningsplaner. Statsrådet sade här att det pågår överväganden inom berörda departement för att ge de anställda större trygghet i samband med företagsöverlåtelser. Det är bra, det är vi helt eniga om. Men frågan är: Skall vi ändå inte ordna det så att de anställda har rätt att överta företaget, därest de så önskar? Det har ju visat sig vid inte så få tillfällen att det har gått bra. Men de behöver hjälp, juridisk hjälp och finansieringshjälp. Jag skulle framför allt vilja se ett förslag från statsrådet som ger de anställda rätt att överta företaget, om de så önskar. Jag tycker inte att vi skall undanhålla de anställda den rätten.
Herr talman! Jag medger att denna fråga från skilda synpunkter är intressant. Som inrikesminister hade jag ett par gånger tillfälle att pröva frågor om lokaliseringslån, lån från kommerskollegium och kreditgarantilån för att möjliggöra för de anställda att överta företag. I ett par fall har det gått alldeles utmärkt. Jag är också intresserad av vad man skall kunna göra i fråga om information och samråd i samband med försäljning. Denna fråga har varit högaktuell i sommar, men vi skall väl inte gå in i den diskussionen. Häromdagen gav jag Södra Sveriges skogsägareförening en liten blomma för att man i anslutning till försäljning av ett företag i Ljungby, Lidhult, hade gett personalen vetorätt, dvs. rätt att godta eller icke godta försäljningen. Det är naturligtvis frågan om vetorätt åtminstone i begränsad omfattning, som kommer att bli det stora diskussionsämnet. I anslutning därtill uppstår ju frågan hur man skall göra, om personalen säger nej till försäljning. Skall man då bara låta köpet återgå, eller skall man begära någon aktivitet från de anställdas sida, att de t.ex. anvisar annan köpare eller eventuellt går in som övertagare av företaget? Det är en mycket svår fråga, och jag tycker att det är för tidigt att ta ställning till den nu, men den kommer att debatteras under den här vintern och under nästa vår. Jag tror att vi får tillfälle att ytterligare diskutera den.
Herr talman! Jag hoppas att det framgick av mitt första inlägg att jag inte var negativ till det svar jag tackade för. Det är bra det som görs, och det var ett glädjande exempel som statsrådet drog upp om de anställdas vetorätt. Som vi ser det inom folkpartiet räcker det emellertid inte med det som för närvarande görs. Vi hade en grupp motioner till årets riksdag som skatteutskottet överlämnade till den sittande företagsskatteberedningen och som berörde just problemen kring kapitalbeskattningen för mindre och medelstora företag, bl.a. familjeföretag. Denna har också fått direktiv att se över kapitalbeskattningen i berörda företagstyper. Folkpartiet har i motionen 190 till årets riksdag bl.a. skisserat en metod som skulle möjliggöra för de anställda vid ett familjeföretag att vid generationsväxling överta företaget helt eller delvis.

Herr talman! Herr Johansson i Stockholm har frågat mig vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av de allvarliga bristerna och kontrollförsummelserna vid Ringhals II och om jag — mot denna bakgrund — är beredd att för riksdagen snarast redovisa totalbilden vid samtliga ianspråktagna kärnkraftverk i Sverige angående driftstörningar, kontroll, risker och ekonomi. Herr Wirtén har frågat mig om jag anser att kontrollen över byggandet av kärnkraftverk är tillfredsställande. Jag besvarar båda frågorna i ett sammanhang. 31 oktober 1974 Jag utgår ifrån att båda frågorna är ställda med anledning av fel på vissa = komponenter i Ringhals kraftstation. Ang. kontrollen av En kärnreaktor har en mycket komplicerad konstruktion och innehåller — kärnkraftverken, en mängd komponenter. Samtliga underkastas en noggrann säkerhetskon = m.m. troll. Denna börjar redan på projekteringsstadiet och fortgår sedan ända till dess stationen tas i drift och för övrigt även därefter. Kontrollen inriktas på att fastställa att samtliga komponenter i reaktorn uppfyller föreskrivna normer. I en kärnkraftstation byggs in flera parallella säkerhetssystem. Dessa är uppbyggda så att de verkar oberoende av varandra. Om fel uppstår i ett säkerhetssystem kopplas automatiskt ett annat in. Åtskilliga kompoenhet, men arbetets inriktning styrs av den betydelse som de enskilda komponenterna har för säkerheten. Vid kärnkraftinspektionens säkerhetskontroll behandlas stationen som en enhet men arbetets inriktning styrs av den betydelse som de enskilda komponenterna har för säkerheten. Inspektionen gör en totalgenomgång av stationens säkerhet innan tillstånd till bränsleladdning lämnas. Därvid provas de olika säkerhetssystemen var för sig. Efter laddningen lämnar kärnkraftinspektionen tillstånd till provkörning av stationen med låg effekt. Effekten höjs sedan successivt. Avsikten med provdriften är att uppdaga eventuella fel som ger sig till känna först vid drift av stationen. De nu aktuella felen på vissa pumpar i Ringhals kärnkraftverk upptäcktes under provdrift. Jag vill understryka att felen var av sådan beskaffenhet att personalens och allmänhetens säkerhet inte på något sätt var hotad. Säkerhetssystemen behövde aldrig träda i funktion. Jag vill därutöver understryka att säkerheten inte heller skulle ha varit hotad om felen hade uppstått när stationen tagits i full drift. Sedan de aktuella pumparna reparerats i Belgien har vattenfallsverket anlitat en expert för att undersöka pumparna och avge utlåtande. Detta har i sedvanlig ordning överlämnats till kärnkraftinspektionen. Inspektionen har därefter gett tillstånd till provdrift med låg effekt under iakttagande av särskilda föreskrifter. Jag har erfarit att vattenfallsverket ämnar begära att de aktuella pumparna skall bytas ut mot pumpar av fabrikat och konstruktion som redan visat sig fungera tillfredsställande. Som svar på herr Wirténs fråga om jag anser att kontrollen över byggandet av kärnkraftverk är tillfredsställande vill jag säga att det aktuella fallet visar att så inte är fallet. Samtidigt vill jag framhålla att kärnkraftinspektionen med hänsyn till förutsedda krav på ökade insatser på säkerhetsområdet under innevarande budgetår tillförts åtta nya tjänster. Flertalet av dessa tjänster har ännu inte hunnit tillsättas. Den inträffade händelsen i Ringhals visar emellertid, även om den i sig inte utgjorde någon direkt säkerhetsrisk, vilka stora anspråk som kontrollen och övervakningen av kärnkraftreaktorer ställer. Jag utgår därför ifrån att ansträngningarna intensifieras inom inspek tionen för att snarast rekrytera personal till de ännu obesatta tjänsterna. Jag är vidare överens med kärnkraftinspektionen om att den skall se över kontrollsystemet och då inte minst den aktuella reaktorleverantörens interna kvalitetskontrollsystem. Jag kommer nu till herr Johanssons andra fråga, nämligen om jag är beredd att för riksdagen redovisa totalbilden vid samtliga ianspråktagna kärnkraftverk i Sverige angående driftstörningar, kontroll, risker och ekonomi. En sådan redogörelse utgör en del av det underlagsmaterial som riksdagen begärde att få i samband med behandlingen av statsverkspropositionen 1973. Materialet håller nu på att tas fram och blir offentligt så snart det kommer till industridepartementet. En samlad redovisning av materialet kommer senare att lämnas till riksdagen.

Herr talman! Då herr Olof Johansson i Stockholm är förhindrad att närvara i dag vill jag i hans ställe tacka för svaret. Till att börja med vill jag konstatera att den snabbhet med vilken industriministern har satt i gång en undersökning om förhållandena vid Ringhals måste anses mycket tillfredsställande. Däremot framgår det av svaret, tycker jag, att han inte anser det vara påkallat med några mer §peciella åtgärder med anledning av de missförhållanden som upptäckts i Ringhalsfallet. Det måste bedömas som anmärkningsvärt. Det är i varje fall positivt att riksdagen, enligt det löfte vi har fått, kommer att få en fyllig redogörelse för förhållandena i Ringhals och vid andra kärnkraftverk. De erfarenheter vi har gjort framför allt i fallet Ringhals föranleder vissa allvarliga frågeställningar. Hela den utbyggnad av kärnkraft som pågår och planeras i vårt land bygger på ett förtroende för att risker för stora olyckor i reaktorer, vid transporter av radioaktivt material och vid lagring av radioaktivt material inte föreligger. På papperet är utan tvivel de säkerhetsanordningar som förekommer mycket betryggande. Men man har, med hänsyn till vad som hänt här, anledning att ställa frågan: Vilka reservationer är nödvändiga för den mänskliga faktorn? Vi har fått en lång rad oroande rapporter om missförhållanden i kärnkraftverk. Ringhals är ett av dem. Här i Sverige har vi också fått iakttaga hur problem har uppstått med det nödkylsystem som utvecklats av ASEA-Atom, och som i sin första version inte fungerade vid det höga tryck som är nödvändigt för ett nödkylsystem. Vi har fått utländska rapporter om allvarliga fel och brister i kärnreaktorer i exempelvis USA och Japan. En annan fråga som man måste ställa sig är om vårt utbyggnadsprogram är alltför forcerat för att säkerhetskraven skall uppfyllas. Det är i alla fall en uppfattning som företrädare för kärnkraftinspektionen har gett uttryck för, och vi har under alla omständigheter fått klart för oss att kärnkraftinspektionen för närvarande inte klarar av en detaljkontroll av alla komponenter i de kärnkraftverk som byggs i vårt land. Det är alltså mycket allvarliga frågetecken, och de måste tas bort innan ett slutgiltigt ställningstagande görs när det gäller kärnkraftens framtida utbyggnad i vårt land. De risker som vi har att göra med när man sysslar med kärnkraft är alltför stora för att några frågetecken skall få kvarstå.

Herr talman! Det var säkert många som med stigande förvåning tog del av professor Ingvar Jungs rapport om den undersökning som han på Vattenfalls uppdrag utfört av de havererade pumparna vid kärnreaktorn Ringhals II. Jag tillhörde själv dem. Fellistan på pumparna är sensationell: ett 20-tal fel på tre pumpar. I rapporten konstateras att pumparna inte ens använts vid kärnkraftanläggningar tidigare utan främst inom oljeindustrin. När man får veta det undrar man naturligvis: Hur är det ordnat med kontrollen vid uppförandet av våra svenska kärnkraftverk? Misstanken om att kontrollen är otillfredsställande växer närmast till visshet om att så är fallet när man via massmedia får den uppfattningen av representanter för statens kärnkraftinspektion att de har så mycket att göra med kontrollen av den inhemska produktionen av reaktorer — dvs. de som kommer från ASEA-Atom — att inspektionen inte hinner med de utländska leveranserna utan litar på att kontrollen av dem ändå är tillräcklig. I ett radioeko förklarades exempelvis att SKI, statens kärnkraftinspektion, inte utför detaljkontroll av de komponenter som ingår i ett kärnkraftverk. Så kan det naturligtvis inte få vara. Det är också anledningen till att jag ställt min fråga till industriministern, och jag tycker att det är bra att statsrådet Johansson fått tillfälle att klarlägga hur det förhåller sig med dessa utomordentligt viktiga kontrollfrågor. Vi har nu fått svar, och det är jag tacksam för. Det är rakt i sin formulering. Statsrådet Johansson säger att det aktuella fallet visar att kontrollen inte är tillräcklig. Därmed behöver vi inte diskutera den saken ytterligare. Ungefär samma svar har lämnats från SKI, medan däremot Vattenfall svävat mera på målet och menar att sådana fel som inträffat så att säga ingår i den ”statistiska verkligheten”. Om detta skall tolkas så att Vattenfall inte tycker att kontrollen behöver skärpas vet jag inte. Statsrådet menar uppenbarligen att så behöver ske och uttalar att ansträngningarna skall intensifieras. Men nästa fråga blir då: Hur skall kontrollen förbättras? Industriministern hänvisar till inspektionens resurser. Det bör noteras att antalet handläggare under perioden 1970-1975 går upp från 8 till 16. Det är anmärkningsvärt att inspektionen i sina äskanden för nästa budgetår inte begärt mer än ytterligare en tjänst. På denna punkt tycker jag att viss oklarhet råder. I svaret lämnas vissa uppgifter om resurstilldelningen, men i petitan sägs bara att man med hänsyn till arbetsuppgifterna inte behöver mer än en ny tjänst nästa år. Detta tycker jag är anmärkningsvärt.
Herr talman! Till herr Wirtén, som frågade varför inspektionen inte begärt mer än ytterligare en tjänst, vill jag säga att detta har samband med att kärnkraftinspektionen i sin ursprungliga vid förra årets riksdag behandlade framställning egentligen inte hade begärt någon väsentlig personalförstärkning. I departementet såg vi med hänsyn till utbyggnadstakten anledning att begära de åtta nya tjänsterna, och det är dessa som nu kommer att tillsättas. Innan dessa tjänster blivit tillsatta och vederbörande tjänstemän börjat fungera finns det väl inte någon större anledning att bygga ut verksamheten ytterligare. Jag vill till herr Granstedt säga att detta visar att kärnkraftinspektionen inte haft tillräcklig bemanning och inte kunnat utföra all den kontroll som i och för sig hade varit önskvärd. Nu bygger vi ut resurserna för att inspektionen skall kunna klara denna uppgift. Jag delar herr Granstedts uppfattning att utbyggnaden av våra kärnkraftverk i mycket hög grad bygger på förtroende. Allmänheten måste ha förtroende för de säkerhetsåtgärder vi vidtar för att förhindra olyckor. Jag vill ändå i detta sammanhang upprepa att det inträffade pumpfelet i Ringhals inte innebar någon risk för en reaktorolycka. Jag tror att det är väsentligt att klargöra detta. Det framgår också av att kärnkraftinspektionen medger att reaktorerna startas med bibehållande av ifrågavarande pumpar, även om driften uppehålls med begränsad effekt. Jag vill bara till sist säga att jag med hänsyn till det allmänna debattklimatet vad beträffar kärnkraften finner det ytterst angeläget att en öppen redovisning sker av det som händer vid ett kärnkraftverk, även om det är i och för sig bagatellartade fel som enligt de rigorösa säkerhetsbestämmelserna tvingar fram ett stopp av hela verksamheten. En sådan öppen redovisning och en debatt i anslutning härtill skall kunna gälla realiteter och väsentligheter och om möjligt vara mindre känslobetonade än vad vi upplevt utanför detta hus under den senaste tiden.
Herr talman! Jag vill till att börja med instämma med industriministern i vad gäller det angelägna i en öppen redovisning. Det var en sådan som efterlystes i herr Olof Johanssons i Stockholm enkla fråga, och vi har nu fått löfte om att en dylik redovisning skall komma. Industriministern betonade både nu och i sitt svar att det fel som här är aktuellt inte har utgjort någon säkerhetsrisk, och det har vi också kunnat konstatera via tidningar osv. Men den fråga som den här typen av mycket grava fel väcker är naturligtvis: Hur mycket kan vi lita på att det inte en annan gång uppstår ett fel som utgör en säkerhetsrisk? Det rör sig alltså egentligen inte om bagatellartade fel utan om att man har installerat pumpar i ett kärnkraftverk som inte alls är avsedda att sitta i ett kärnkraftverk, och det måste ju bedömas som ett mycket allvarligt konstruktionsfel. Även om vi har kärnkraftverk som enligt alla konstruktionsritningar och modeller är säkra på papperet, hur mycket kan vi lita på de konstruktionsritningarna och modellerna när det sedan visar sig att de kärnkraftverk som i realiteten uppförs inte nödvändigtvis fyller de krav och har de komponenter som förutsattes när man en gång gjorde ritningarna? Det är det som gör att den här typen av olyckshändelser och misstag kan vara ägnade att undergräva förtroendet för säkerheten i kärnkraftverken.
Herr talman! Jag tackar industriministern för tillägget om personalresur Jag vill emellertid fästa uppmärksamheten på två ytterligare omständigheter. Den första är att när inspektionen begär resurser för nästkommande budgetår gör man det, tycker jag, med en rätt märklig motivering.

Jag förmodar att den väsentliga utgångspunkten i bedömningen måste vara vad som behövs för att få en tillfredsställande kontroll. Finns det inte en vaken opinion, skulle det med den här formuleringen logiskt innebära att man inte har samrha vaksamhet över utbyggnaden av kärnkraftverk, och det får naturligtvis icke vara fallet. Givetvis måste det behov som föreligger vara avgörande. Den andra punkten är en formulering i slutet av professor Jungs rapport, som jag också tycker är litet märklig. Där står: ”Med hänsyn till de enorma värden som står på spel är jag dock beredd att tillråda användning av pumparna under kortare tid, -—--” — i realiteten fram till sommaren 1975. Kan man verkligen, herr industriminister, tillstyrka att reaktorer får vara i gång där säkerheten kan befaras vara undermålig, därför att man måste ta så stora hänsyn till de ekonomiska intressena? Det verkar heller icke tillfredsställande.
Herr talman! Kort till herr Wirtén: Säkerheten är inte undermålig, inte heller enligt professor Jung. Därför kan han vara med om att man fortsätter driften.
Herr talman! Herr Werner i Malmö har frågat i vilken omfattning jag avser att öka bidragen till de katastrofdrabbade Bangladesh och indiska Väst bengalen. Fröken Eliasson har frågat om jag är beredd att verka för att delar av det svenska spannmålsöverskottet tas i anspråk för katastrofinsatser i Indien och Bangladesh med anledning av den svåra hungersnöden där. Jag besvarar de två frågorna i ett sammanhang. Livsmedelssituationen i Bangladesh och i stora delar av Indien är allvarlig. Det föreligger ett starkt ökat behov av spannmålsimport till båda länderna i ett läge då spannmålspriserna på världsmarknaden är höga och då båda länderna fått sin importkapacitet kraftigt minskad till följd av den internationella prisutvecklingen. Närmare hälften av vårt reguljära bistånd till Bangladesh utgör ett direkt stöd till livsmedelsförsörjningen. Därutöver har Bangladesh sedan maj månad mottagit extra bidrag om sammanlagt 29 miljoner kronor, till största delen i form av vete. I avsikt att förbättra Indiens importkapacitet ökade regeringen i juni 1974 det obundna importstödet med 25 miljoner kronor. Det står naturligtvis Indien fritt att utnyttja det svenska importstödet för spannmålsimport. Enligt regeringens beslut den 18 oktober 1974 har Sverige bidragit med 50 miljoner kronor till FN:s särskilda konto för den räddningsaktion för de hårdast drabbade u-länderna varom FN beslutade under den extra generalförsamlingen. Generalsekreteraren, som förvaltar kontot, har utnyttjat influtna medel för att underlätta livsmedelsoch konstgödselleveranser, bl.a. till Bangladesh. Regeringen har uppdragit åt SIDA att inom ramen för katastrofreserven på biståndsanslaget upphandla svenskt vete till ett värde av 80 miljoner kronor. En del har redan utnyttjats för den senaste veteleveransen till Bangladesh. Återstoden beräknas räcka till ca 60 000 ton samt transportkostnaderna. Därmed kommer en del av det svenska spannmålsöverskottet att tas i anspråk. Förutom de extra katastrofbidragen pågår diskussioner med regeringarna i Indien och Bangladesh om svenska spannmålsleveranser inom ramen för det reguljära biståndssamarbetet. Det är i dag för tidigt att uttala sig om i vilken utsträckning dessa diskussioner kommer att leda till ytterligare utnyttjande av det svenska spannmålsöverskottet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det fylliga och rediga svaret med många uppgifter som anger regeringens ambitioner i frågan. Dessa länder intresserar mig alldeles speciellt eftersom jag varit där för någon månad sedan, och få länder har väl blivit mer drabbade av mänsklighetens och elementens raseri än Bangladesh. Hela den bengaliska slätten, som också sträcker sig in i Västbengalen, har ju blivit utsatt för dessa översvämningskatastrofer, och där är nöden förfärlig. Man kan studera siffror som belyser detta, men har man med egna ögon sett en matkö med 3 000 barn i åldern 2-8 år så har man belägg för sina yrkanden, i synnerhet som man också kan få bevittna hur de 200 barn som står sist i kön blir helt utan mat. Detta är inte bara en liten glimt av förhållandena i området, det utgör en vardagsverklighet för mängder av människor. Nr 111 Nu säger statsrådet ingenting om Västbengalen, och jag förstår att man Torsdagen den måste förhandla med centralregeringen där. Men i detta område råder en 31 oktober 1974 förfärande hungersnöd just nu, och jag känner väl till det, eftersom Lutherska världsförbundet här gör stora insatser genom sin förträfflige administratör Om svenska dr Olav Hodne. katastrofinsatser i Statsrådet säger att diskussioner om ytterligare spannmålsleveranser pågår — Indien och Banglamed regeringarna i Indien och Bangladesh. Det är bara det att frågan brådskar = desh alldeles förfärligt. Vore det då inte klokt att utnyttja de kanaler som Luther World Service har här? Organisationen har ett program på 750 000 dollar, varav Sverige skulle svara för 250 000. Om vi kanaliserade hit 250 000 dollar skulle man kunna klara detta program. I dessa länder, där somliga talar om korruption och andra inte, är det ju betryggande att ha ett sådant organ som gjort avtal med delstatsregeringen i Västbengalen och med regeringen i Dacca om att representanter för organisationen skall följa biståndstransporterna från början och fram till mottagaren. Jag menar att man i ett krisläge som det nuvarande snabbt skulle kunna få ut bistånd genom den här organisationen, som köper sitt vete inte från Sverige utan från Bangkok som ligger närmare. Därför går leveranserna snabbt.

Herr talman! Jag tackar för svaret på frågan. Jag måste säga att jag är förvånad över att biståndsministern inte är beredd att i dag vidta några omedelbara åtgärder för att få till stånd ökade spannmålsleveranser till Indien och Bangladesh. Det är väl ändå så, fru biståndsminister, att vårt spannmålsöverskott är en ganska ny faktor i bilden, samtidigt som möjligheterna att upphandla spannmål under de senaste månaderna kraftigt försämrats på världsmarknaden. Det är inte bara fråga om kraftiga prisstegringar, som biståndsministern nämner, utan det är också fråga om en allmän knapphet på livsmedel, vilken gjort att stora spannmålsproducerande länder har infört exportrestriktioner och tagit till exportstopp. Det senare gäller t.ex. ett land som Canada. Jag kan inte förstå, mot den bakgrund som också biståndsministern skildrar, hur man kan komma till slutsatsen att det är för tidigt att uttala sig om huruvida vårt spannmålsöverskott ytterligare skall utnyttjas för sändningar till u-länderna. Är då inte behoven nog dokumenterade och är inte behoven nog akuta? Jag menar att man måste svara jakande på den frågan. Regeringen har klargjort att den kommer med konkreta insatser i bagaget till världslivsmedelskonferensen i Rom, och det är bra. Men jag tycker också här, fru biståndsminister, att man har anledning ställa sig frågan, om våra löften om insatser vid världslivsmedelskonferensen och över huvud taget när det gäller utvecklingssamarbetet står i rimlig proportion till våra möjligheter att producera livsmedel och även, för den delen, till vår egen konsumtionsnivå i fråga om livsmedel. Då det gäller världslivsmedelskonferensen är det en svindlande tanke, 15 med hänsyn till de akuta behoven, att den volym av livsmedel som nämnts i detta sammanhang som ett svenskt bidrag är mindre än en tiondedel av det som blir över när vi själva i år ätit oss övermätta på vår egen produktion. Underskotten i Indien och Bangladesh har sammantaget uppskattats till 11 miljoner ton, och man brukar räkna med att 200 kilo spannmål är genomsnittskonsumtionen per person i u-länderna. Alltså skulle underskotten motsvara årskonsumtionen för 55 miljoner människor. Fru biståndsminister! Det krävs omedelbara insatser från svensk sida. Riksdagsbeslutet från i våras, då vi räknade med att man snart skulle få till stånd den särskilda fonden i FN-regi — vi vet ju nu inte hur det blir på den punkten — kan inte ses som annat än en direkt uppmaning till regeringen att handla snabbt för att bistå de hårdast drabbade länderna.
Herr talman! Jag håller helt med både herr Werner i Malmö och fröken Eliasson när de pekar på de stora hjälpbehov som finns och även säger att det brådskar med insatser på det här området. Jag tycker att den svenska regeringen har handlat snabbt. Vi var de första som hörsammade generalsekreterarens vädjan i juni rörande insatser till de hårdast drabbade länderna. Vi har ju också fattat beslut om extra insatser till både Indien, Bangladesh och andra länder för att bidra med hjälp. Jag säger i mitt svar: ”Det är i dag för tidigt att uttala sig om i vilken utsträckning dessa diskussioner kommer att leda till ytterligare utnyttjande av det svenska spannmålsöverskottet.” Vi är alltså inne i diskussioner med representanter för de här regeringarna. Jag har så sent som i dag på morgonen diskuterat med en representant för den indiska regeringen. Några konkreta resultat kan jag alltså inte ange här i dag. När det sedan gäller vad som sagts om det vi skall meddela i Rom, fröken Eliasson, så rör det sig ju om ett åtagande på tre år. Det som fröken Eliasson hänför sitt inlägg till är årets skördeöverskott; vi kan ju inte tala om hur skördarna blir 1975 och 1976. Men att behoven finns, därom är vi eniga, och jag tycker att vi har handlat snabbt. Leveranser är på väg till bl.a. Bangladesh enligt de tidigare besluten.
Herr talman! Fru Sigurdsen sade inte någonting om den fråga som jag ställde just med tanke på att det brådskar så förskräckligt. Den spannmål som sänds ut i dag når ju inte dessa människor ännu på några veckor. Jag tycker alltså att man skall använda alla de kanaler som man har tillgång till. Och när det nu finns en stor organisation på platsen med ett avgränsat program, som organisationen vet att den själv kan svara för och som innebär att man snabbt skulle kunna få ut bistånd i form av spannmål, vattenpumpar och annat som behövs, så borde denna organisation kunna utnyttjas. Det har ju hänt tidigare att UD har vänt sig till den organisationen och frågat om man inte direkt skulle kunna administrera ett bistånd. Jag tycker att i ett sådant här krisläge, då det brådskar så förskräckligt, Nr 111 bör man utnyttja alla de pålitliga kanaler som finns. Torsdagen den
31 oktober 1974 Herr talman! Vi bör väl inte bara fundera över vad som kan göras inom de länderramar vi har, när det t.ex. gäller Indien och Bangladesh, utan G j JEN ; Indien och Banglaatt vi snabbt ser över de anslag som beviljats till SIDA och noga inventerar desk möjligheterna att ordna med katastrofinsatser. Jag har särskilt pekat på behovet av spannmål, men det finns behov av katastrofhjälp av annat slag och i andra länder, t.ex. i Etiopien. En rad afrikanska länder har varit mycket hårt drabbade av livsmedelsbrist. Vill fru biståndsministern medverka till att vi gör en sådan snabb inventering av våra möjligheter att föra över medel och att disponera medel vad som dessutom omedelbart skulle behöva göras är, som jag ser det, för ännu inte planerade insatser, så att vi snabbt kan göra hjälpinsatser i de hårdast drabbade länderna? Sedan har vi möjligheter att agera via internationella organ. Om nu den nämnda fonden inte kommer till stånd så snart som vi hoppas har väl regeringen ändå, med den starka uppmaningen från riksdagen i våras, möjligheter att ta i anspråk de medel som riksdagen då var beredd att tillföra fonden och lägga dem på World Food Program. Då kan medlen därmed användas för omedelbara katastrofinsatser i de hårdast drabbade länderna, i avvaktan på att den särskilda fonden i bästa fall kommer till stånd i FN:s regi.
Herr talman! Beträffande Lutherhjälpen, som herr Werner nämnde, har det ännu inte inkommit någon formell framställning därifrån, men kontakter har tagits med departementet. Vi har emellertid anslagit medel till Lutherhjälpen tidigare, och vi skall naturligtvis behandla en framställning därifrån mycket seriöst. Sedan rekommenderade fröken Eliasson regeringen och mig att fundera över möjligheterna att omdisponera medlen. Ja, det är något som vi ständigt gör för att klara olika situationer, och vi har också inom budgetens ram avsatt medel för katastrofinsatser. Vidare finns det möjligheter att göra omförhandlingar med de länder som ännu inte har utnyttjat sitt bistånd för det innevarande budgetår. Men jag tycker inte att vi så där nonchalant skall gå ifrån det beslut som riksdagen fattade i våras, då riksdagen uttalade sig för ett stöd till den nämnda särskilda fonden inom FN. Det var ett mycket starkt stöd som riksdagen då gav, men FN:s generalförsamling pågår ännu och något beslut har inte fattats; det är ju här fråga om långsiktiga insatser. Jag tycker dessutom att vi skall avvakta den livsmedelskonferens som äger rum i Rom nästa vecka.
Herr talman! Självfallet menade jag inte, fru biståndsminister, att vi skall gå ifrån det beslut riksdagen fattade i våras om att vi från svensk sida 17 skall göra allt vad vi kan för att få till stånd den särskilda fonden i FN:s regi. Det är ju på den vägen vi kan göra de största insatserna. Men frågan är vad som kommer att hända under den närmaste tiden, och det är nu vi har de mycket akuta behoven. Här har talats om Indien och Bangladesh, men behoven är stora även på andra håll. Och varför kan vi då inte, i avvaktan på besluten om den särskilda fonden, anslå medel till World Food Program, så att vi den vägen kan verka för samma syften som med den särskilda fonden, när den i bästa fall kommer till stånd?

Herr talman! Herr Romanus har frågat statsrådet Leijon om hon vill redogöra för de svenska statliga förberedelserna för FN:s internationella kvinnoår. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. I Sverige arbetar som bekant sedan 1972 delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor. Det är naturligt att regeringen har lagt uppdraget att svara för de svenska insatserna under kvinnoåret på denna delegation. För att knyta samman delegationens arbete med det arbete som pågår i FN har den förstärkts med en grupp, som består av representanter från UD, SIDA och FN-förbundet. Jag vill betona att tyngdpunkten i förberedelserna och aktiviteterna inför kvinnoåret vilar på enskilda organisationer och institutioner. Regeringens roll är att stimulera och ta till vara initiativ från dessa för att ytterligare fördjupa kunskaperna och opinionen i de frågor som det här gäller. Delegationen har nu som ett led i uppgifterna att stimulera och samordna denna verksamhet utarbetat en folder om syftet med internationella kvinnoåret. Denna kommer inom den närmaste framtiden att spridas i en mycket vid krets av föreningar. Delegationen har vidare kartlagt de många aktiviteter som olika organisationer och myndigheter planerar inför kvinnoåret. Jämställdhetsdelegationen har också beställt en utställning av Riksutställningar med titeln Rätten att vara människa. Denna utställning kommer att visas första gången i samband med ett upptaktsmöte för det internationella kvinnoåret och skall sedan användas av organisationer, myndigheter och andra. Vidare kan jag redovisa att socialforskningsinstitutet på basis av bl.a. material från levnadsnivåundersökningen kommer att göra en rapport om kvinnors och mäns situation i dagens Sverige.

Herr talman! Vi är i Sverige eniga om att jämlikhet mellan män och kvinnor är ett viktigt politiskt mål. FN:s internationella kvinnoår innebär en betydelsefull chans att intensifiera arbetet för det målet i Sverige och Nr 111 att utnyttja utländska erfarenheter. Det betyder också att Sverige kan lämna Torsdagen den ett bidrag till den internationella utvecklingen på området. Därför var det 31'oktober 1974 oroande att de svenska förberedelserna för deltagande i det internationella = kvinnoåret kom i gång så sent — betydligt långsammare t.ex. än i de andra — Ang. förberedelsernordiska länderna. Anledningen till det känner jag inte till, och över den — na för FN:s frågan kastar svaret inget ljus heller. Men det är bra att man nu tycks internationella ha kommit i gång, och jag ber att få tacka statsrådet Sigurdsen för svaret. — kvinnoår Efter det att Fredrika-Bremer-förbundet hade uppvaktat regeringen fick jämställdhetsdelegationen uppdraget att sköta denna sak. Det kan tyckas ligga nära till hands. Men delegationen har en ensidig politisk sammansättning, som också har kritiserats här i riksdagen. Vid det tillfället försvarade jag regeringen. Jag tycker att man kan acceptera att en arbetsgrupp av socialdemokrater utformar regeringspolitiken, så länge regeringen är socialdemokratisk. Men det är inte så lämpligt att en grupp som skall förbereda samordning av aktiviteter inom FN:s internationella kvinnoår har en ensidig politisk sammansättning. Här behövs flera synpunkter, och inte bara från ämbetsverk och departement. Det bör undvikas att de svenska statliga manifestationerna och andra aktiviteter inom FN:s internationella kvinnoår får en ensidig socialdemokratisk prägel. De andra nordiska länderna har såvitt jag vet en betydligt allsidigare uppläggning av sitt förberedelsearbete. Den svenska regeringens svar till FN ger mycket svävande besked om Sveriges bidrag till FN:s fond för det internationella kvinnoåret. Sverige borde här gå i spetsen, och inte är det fråga om några stora summor som kan äventyra statsfinanserna heller. Jag vill understryka att detta projekt inte enbart har en u-landsinriktning. Vi i Sverige har också mycket att lära och mycket att göra inom vårt eget land. Jag undrar därför, inom vilka ekonomiska ramar detta arbete kommer att bedrivas i Sverige. Uppgifter som jag har fått tyder på att man t.ex. i Danmark har anslagit minst ett par hundra tusen kronor till sådana här aktiviteter. Jag skulle därför vilja sluta med några ytterligare frågor: 1. När vi nu har kommit i gång sent med det här arbetet, drar man då nytta av vad som har gjorts i de andra nordiska länderna? 2. Vill statsrådet medverka till att de statliga svenska insatserna i samband med FN:s internationella kvinnoår får karaktär av gemensamma manifes tationer för alla grupper som vill verka för jämställdhet mellan kvinnor och män, och att en ensidig partiprägel undviks? 3. Ger Sverige bidrag till FN:s fond för internationella kvinnoåret och i så fall hur mycket? 4. Vilka statliga medel har anslagits för aktiviteter i Sverige?
Herr talman! Herr Romanus säger att vi har kommit i gång sent i jämförelse med andra länder, men jag tror att det är en missuppfattning. Beslutet fattades nämligen vid vårsammanträdet med ekonomiska och sociala rådet. Enligt de uppgifter jag har fått arbetar en liknande kommitté i Finland, och i Norge håller man på att utreda de organisatoriska arrangemangen, men i Danmark har förberedelserna ännu inte kommit i gång på allvar. —- Detta var situationen i mitten på den här månaden. När det gäller den ensidiga sammansättningen av delegationen tar herr Romanus fram bara halva sanningen. Det finns ju en stor delegation, som kan stå till den lilla delegationens förfogande, och i den delegationen finns representanter för alla de statliga verk som är aktuella i sammanhanget samt ordförandena i de politiska kvinnoförbunden plus ordförandena i andra kvinnoförbund. Vad sedan beträffar de två frågor som herr Romanus ställde vill jag svara, att tyngdpunkten skall ligga på organisationens egen verksamhet. Den statliga delegationen skall alltså vara den samordnande. Jag har redovisat vilka insatser som den statliga delegationen dessutom skall göra. Beträffande bidragen kan jag nämna att Sverige sedan några år har lämnat ett belopp till generalsekreteraren, att användas för utgifter i samband med utvecklingsstrategin. Vi har gjort så i år också — och lämnat 1 miljon dollar. Vid mitt besök i New York anförde jag att vi gärna ser att merparten av dessa pengar går till arrangemang i samband med det internationella kvinnoåret men att FN:s generalsekreterare kan bestämma vad beloppen skall användas till. För dagen kan jag inte ange någon summa.

Herr talman! Det är bra att förberedelserna nu har kommit i gång, och därför bör vi kanske inte föra någon allvarligare träta om detta. Men det är obestridligt att det är litet väl sent att börja med aktiviteterna och hålla det första sammanträdet i den stora delegationen — vilket för övrigt var ett extra sammanträde — bara två och en halv månad innan FN:s internationella kvinnoår skall börja. Den här foldern, som tydligen ännu inte föreligger färdig, är också sen, eftersom det nu bara återstår ett par månader. Om det är meningen att den skall stimulera organisationerna till att starta egen planering, är man väl sent ute. När jag i somras hade nöjet att besöka Canada fann jag att man där hade kommit väsentligt längre med förberedelserna. Men det är som sagt bra, om man här hemma nu försöker ta igen den förlorade tiden. Jag vet att den stora delegationen finns — och det är ju bra att den nu också har kopplats in — men min fråga var, om statsrådet vill medverka till att de här insatserna blir allsidiga gemensamma manifestationer, så att man i det här sammanhanget undviker socialdemokratisk ”enpartiteater” när vi skall manifestera Sveriges intresse för jämställdhet mellan män och kvinnor. Det vore bra om jag kunde få ett besked om att regeringen verkligen vill se till att det blir gemensamma insatser. Det tror jag skulle uppskattas av alla som har intresse för detta område. När det gäller pengarna, slutligen, frågade jag för det första både om pengar till FN-organen och om pengar till egna svenska insatser av olika slag. För det andra är det väl synd, när vi nu i Sverige, som vi ju ofta gör, anser oss vara en föregångare på detta område, att vi inte kunde säga direkt ifrån att vi utöver de pengar som vi brukar ge — det är ju inte något — Nr 111 stort belopp — nu ger en särskild summa till FN:s internationella kvinnoår Torsdagen den och till den konferens som skall hållas i Bogotå. 3isktöber ida Jag vill alltså sluta mitt anförande med att upprepa min vädjan till stats==== I rådet om att medverka till — och försäkra detta nu! — att det blir allsidiga — Ang. förberedelser
Herr talman! Herr Romanus säger att vi har startat sent, men jag vill poängtera att aktiviteten för ökad jämställdhet mellan män och kvinnor har pågått länge i det här landet. Delegationen som sådan har ju arbetat sedan 1972. Det nya är att den sedan också har fått uppdraget att vara samordnare inför kvinnoåret. Vi har alltså, menar jag, varit tidigt ute. Sedan tog herr Romanus upp frågan om de allsidiga gemensamma arrangemangen. De arrangemang som delegationen avser att göra har jag nämnt i svaret på den enkla frågan. I övrigt utgår jag från att det blir arrangemang som organisationerna själva kommer att göra — jag tror det är det bästa sättet.

Herr talman! I den skrivelse som Fredrika-Bremer-förbundet lämnade till statsministern den 23 augusti 1973 säger man följande: ”I en rad länder, bl.a. i Norge och Finland, har statliga kommittéer eller motsvarande tillsatts för att svara för genomförandet av det Internationella kvinnoåret.” Sedan yrkar man att det svenska arbetet skall sättas i gång. Den 20 september gjorde delegationen som första åtgärd ett utskick till organisationerna i Sverige, där man frågade om planerade aktiviteter. Jag tycker som sagt att det är bra att aktiviteterna nu har kommit i gång. Självklart skall varje organisation svara för sin aktivitet, så även det socialdemokratiska partiet. Men min fråga var: Vill statsrådet medverka till att det, när staten engagerar sig i projekt inom FN:s internationella kvinnoår, blir insatser som har karaktär av en gemensam manifestation för alla grupper i Sverige som vill arbeta för jämställdhet mellan män och kvinnor — ja eller nej?
Herr talman! Man diskuterar inom delegationen och har också diskuterat med den stora delegationen möjligheten att anordna arrangemang under en speciell dag 1975. Det går naturligtvis inte att för dagen säga exakt vilka de arrangemangen blir.
Herr talman! Min fråga gällde inte några speciella arrangemang utan en mera allmän deklaration. Är inriktningen från statsrådets sida att man utåt 21 skall manifestera den enighet som finns och som tar sig uttryck i att många olika grupper, inte bara politiska utan också andra, vill arbeta för jämställdhet mellan män och kvinnor eller skall det svenska framträdandet bli — som det tyvärr blir ibland — en socialdemokratisk enpartiteater? Den allmänna målsättningen kan väl statsrådet ge ett besked om. Skall vi ta gemensamma tag utåt — ja eller nej?
Herr talman! Jag trodde inte att jag behövde upplysa herr Romanus om att målsättningen är att arbeta för ökad jämställdhet mellan män och kvinnor. Jag utgår från att det är målsättningen också för de organisationer som är anslutna till jämställdhetsdelegationen.
Herr talman! Det skall väl inte vara så svårt att svara på frågan om vilken regeringens inställning är. Vill man från socialdemokraternas sida aktivt verka för att denna gemensamma uppfattning kommer till uttryck och kanske offra en möjlighet till enpartiteater? Det är synd att statsrådet inte kan svara ett enkelt ja på den frågan.

Herr talman! Herr Hermansson har frågat utrikesministern om regeringen avser att uppsäga Sveriges medlemskap i Världsbanken. Det ankommer på mig att besvara frågan. Svaret på herr Hermanssons fråga är nej. Från svensk sida har vi, särskilt under senare tid, haft anledning att redovisa en från Världsbankens politik avvikande mening i vissa frågor. Regeringen följer Världsbanksgruppens verksamhet med stor uppmärksamhet. Jag behöver emellertid knappast erinra om att u-länderna själva är ytterst angelägna om en fortsatt hög aktivitet i Världsbankens hjälpverksamhet.

Herr talman! Bakgrunden till min fråga är naturligtvis den sammankomst som Världsbanken höll den 17 oktober i Paris för att diskutera en ekonomisk hjälpaktion för marionettregimen i Saigon. I ett öppet brev till regeringen uttryckte jag den 7 oktober den åsikten att Sverige borde bojkotta denna sammankomst. Om man ändå av någon anledning fann skäl att delta måste det vara i det enda syftet att söka förhindra stödaktioner för Saigonjuntan. En svensk delegation deltog i mötet. Jag har redan uttryckt den meningen att den svenska delegationen att döma av referaten intagit en riktig hållning. Den kritiserade skarpt USA:s linje att söka genomdriva finansiell hjälp genom Världsbanken till marionettregimen i Saigon. Sverige kan, enligt min mening, inte vara medlem i en internationell institution som på detta sätt utnyttjas för USA-imperialismens syften och mot det vietnamesiska folket. Stöd till Saigonregimen betyder stöd till dess fortsatta krig och brott mot Parisavtalet. Sverige bör därför omedelbart lämna Världsbanken. Det är ingen tillfällighet att USA sökt driva fram stöd till Saigonregimen genom Världsbanken. Det ligger helt i linje med dess allmänna politik och sätt att använda Världsbanken som instrument för sin politik. Det är heller inget hastigt påkommet att ett möte skall diskutera denna fråga. Förberedelserna för finansiellt stöd till Saigon har förberetts under lång tid. Jag vill hänvisa den intresserade till en redovisande artikel i nr 7 1974 av tidskriften Kommentar. Samtidigt som jag tackar statsrådet Sigurdsen för svaret vill jag uttrycka min besvikelse över den ståndpunkt från regeringens sida som hon där redovisar. Jag. har en känsla av att det kommer att mötas av en stark besvikelse också bland många av fru Sigurdsens partivänner. Regeringen vidhåller nu den tidigare inställningen att det är bättre att vara med i Världsbanken, ty då kan man påverka dess politik. Med den linjen har man tvingats välja att lån inte gavs till Allendes regim i Chile, att lån däremot nu ges till den reaktionära blodsregim som tagit makten i Chile och att lån ges till Saigonjuntan. Men då har man ju inte lyckats påverka bankens politik och hela försvaret för medlemskap rasar samman. Sverige komprometterar sin alliansfria politik och understöder ett direkt brott mot Parisavtalet om medlemskapet i Världsbanken inte omedelbart sägs upp. Regeringen bör ompröva sin ståndpunkt.
Herr talman! Jag uppfattar det som att herr Hermansson är överens med regeringen när det gäller vårt agerande i diskussionerna inför ett eventuellt bistånd till Vietnam. Jag vill passa på att säga att vi har skarpt motsatt oss detta i olika sammanhang — handelsministern har gjort det vid Världsbankens årsmöte, och även utrikesministern har skarpt kritiserat det. Men jag vill framhålla för herr Hermansson att frågan om lån till Saigonregimen från Världsbanken eller den internationella utvecklingsfonden inte är avgjord. Den hade inget formellt samband med tillkomsten av en biståndsgrupp för Saigon. Vi kommer naturligtvis från svensk sida, med den syn vi har på dessa frågor, att fortsätta att arbeta i den riktningen. Men det har inte fattats något beslut om Världsbanksgruppens administrativa eller finansiella engagemang för en av de två parterna i Sydvietnam. Mot den bakgrunden finns det ännu ingen anledning till en särskild prövning av Sveriges relationer till Världsbanksgruppen.

Herr talman! Enligt referat i den svenska pressen slutade mötet i Paris med att vice presidenten för Ostasien inom banken, Bernard R. Bell, förklarade att en majoritet av länderna önskade en samordnad biståndsaktion för Saigonjuntan. Rapport skulle lämnas till Världsbankens president med krav på en sådan finansiell stödaktion. Jag citerar detta ur en socialdemokratisk tidning. Det är den allmänna uppfattning som har getts genom den svenska pressen. Jag noterar dock med intresse att statsrådet redovisar den ståndpunkten att saken inte är klar. Då vill jag fråga: Om det nu skulle visa sig att USA driver igenom finansiellt stöd till Saigonjuntan, kommer regeringen då att ompröva sin ståndpunkt och lämna Världsbanken?
Herr talman! Herr Hermansson ställer en hypotetisk fråga. Jag vill i detta sammanhang säga att vi naturligtvis har anledning att i alla situationer beroende på den utveckling som äger rum, det må gälla engagemang i Världsbanken eller andra sammanhang, ta ställning till det läge och den situation vi då befinner oss i. Men, som jag sagt, ännu finns det ingen anledning för oss att ta detta under omprövning.

Herr talman! Saken är den att den övervägande delen av den svenska pressen och en mycket stor allmänhet har uppfattningen att frågan i realiteten redan är klar. Om fru Sigurdsen har andra informationer vore det naturligtvis mycket intressant att det gavs en offentlig redovisning av dessa. De flesta människor i det här landet och en rad socialdemokratiska tidningar anser att saken är klar, att det inte handlar om ett hypotetiskt ställningstagande utan om ett ställningstagande till den politik som Världsbanken bedriver. Jag vill till protokollet läsa in ett citat ur Västerbottens Folkblad, gårdagens nummer: ”Tyvärr är nu röstningsproceduren i Världsbanken sådan att Sverige aldrig kan göra sin vilja gällande mot USA annat än som demonstration och i denna bank, en meningslös demonstration. Därför skulle den enda riktiga vägen och den förnämsta demonstrationen vara att Sverige tackar för sig och drar bort sitt medlemskap i Världsbanken; den bank som av tredje världen inte kan betraktas som annat än ett illustert sällskap av världskapitalism och imperialism.” Många fler socialdemokratiska tidningar har uttryckt precis samma ståndpunkt, vilket är ett instämmande i det krav som vårt parti länge ställt.
Herr talman! Vid sammanträdet i Paris har man från ordförandens sida uppfattat det som en rekommendation till Världsbanken, men man har inte i Världsbankens styrelse tagit ställning vare sig beträffande tillsättandet av en grupp eller, än mindre, till att ge något lån till Saigonregimen. När det finns ett beslut, herr Hermansson, kommer vi att informera om det.

Herr talman! Jag vill ta fasta på det löftet — det är väldigt viktigt att regeringen i den här frågan gör verklighet av vad den flera gånger lovat, nämligen att gå ut till offentligheten med en omfattande information. Det har inte regeringen gjort. Jag vill också uttrycka den förhoppningen — om det blir ett definitivt beslut i Världsbanken att ge finansiellt stöd till Saigonregimen — att regeringen omedelbart skall dra de konsekvenser av detta som en växande svensk opinion kräver, nämligen att uppsäga medlemskapet i Världsbanken.

Herr talman! Fröken Pehrsson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till fortsatt utredning med syfte att framlägga förslag till statsbidrag till glasögon för barn och ungdom. Som svar på en enkel fråga av fru Skantz vid årets vårriksdag framhöll jag, att så snart hjälpmedelsgruppen redovisat underlag för frågans vidare behandling kommer Kungl. Maj:t att ta ställning till fortsatt utredningsarbete med avseende på bidrag till glasögon. Hjälpmedelsgruppen har nu presenterat resultatet av sina undersökningar. Inom socialdepartementet och hjälpmedelsgruppen prövas nu behoven av och de praktiska förutsättningarna för en bidragsgivning på detta område. Med hänsyn till frågans aktualitet i flera landsting sker denna prövning i kontakt med Landstingsförbundet.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

Många har väntat på resultatet från denna utredning och hoppats på förslag från regeringen om statsbidrag till glasögon. Det finns ett stort behov av bidrag för detta ändamål, inte minst i familjer där flera barn behöver glasögon. Kostnaderna kan bli mycket betungande. Motioner i riksdagen varje år, förfrågningar och propåer visar angelägenheten av att en sådan reform snarast kommer till stånd. Många är beroende av hjälpmedel för att kunna fullgöra sina dagliga uppgifter. En stor del av hjälpmedlen är fria. De som behöver glasögon för att kunna sköta sitt arbete borde enligt samma principer ha rätt till bidrag. Vi föreslog i motionen 1970 att en första åtgärd lämpligen kunde ske inom ramen för bestämmelserna om bidrag till vissa hjälpmedel för handikappade. Ett mål på längre sikt borde vara att införa bidrag till glasögon via den allmänna försäkringen. I socialutskottets betänkande nr 5 i år säger man att det är mest angeläget att frågan om införande av bidrag till synhjälpmedel för barn och ungdom blir prövad. Jag delar den uppfattningen. Jag finner det mycket angeläget att en fortsatt utredning snarast sker och att denna utredning arbetar snabbt och kommer med förslag som kan föreläggas riksdagen för beslut. Jag utgår också ifrån att en undersökning om behovet av bidrag till andra grupper med synnedsättning kommer att ske så snart den tidigare nämnda utredningen är klar med sitt uppdrag. Sedan är jag litet förvånad över att statsrådet slutar sitt svar så här: ”Med hänsyn till frågans aktualitet i flera landsting sker denna prövning i kontakt med Landstingsförbundet.” Landstingen är medvetna om det behov som föreligger på detta område. Man har inte ansett sig kunna vänta på statsrådets förslag. Det är därför som frågan nu har aktualiserats av landstingen.

Herr talman! Herr Romanus har frågat mig om jag vill medverka till att döva snarast möjligt får tillgång till s.k. TV-fon, och att man även underlättar för anhöriga till döva att skaffa TV-fon. För närvarande finns i Sverige tre typer av utrustningar som möjliggör överföring av text via telefonnätet och sålunda kan utnyttjas av döva. För ett av dessa system — den s.k. TV-fonen — gäller ett temporärt tillstånd från televerket för en försöksverksamhet under innevarande höst. Försöksverksamheten avser överföring av skrivmaskinstext som kan avläsas på en TV-skärm hos mottagaren. Utrustningen tillverkas av ett amerikanskt företag, som ställt apparater till förfogande för ett mindre antal döva. Handikappinstitutet och självfallet också televerket följer försöksverksamheten med sikte på en utvärdering. De två andra systemen kommer också att prövas. Handikappinstitutet medverkar vidare i ett nordiskt projekt, där bl.a. de nordiska telemyndigheterna är aktivt engagerade och som avser telekommunikationer för döva och dövblinda. Syftet är att uppnå en gemensam nordisk linje beträffande val av utrustning, anpassning till telefonnätet, servicefunktioner etc. Det pågår för närvarande en snabb teknisk utveckling på telekommunikationernas område, som öppnar möjligheter även för icke hörande att utnyttja telenätet. Samhället medverkar aktivt i denna utveckling, och syftet är givetvis att den skall bli till nytta för handikappade.

Vill socialministern medverka till att TV-fon uppförs på hjälpmedelsförteckningen? För det tredje: Vill socialministern verka för att televerket inte tar ut extra avgifter utan tvärtom ställer resurser till förfogande för en snabb lösning? För det fjärde: Vill socialministern underlätta också för anhöriga till döva att få rabatt i någon form vid anskaffning av TV-fon? Herr socialministern ASPLING: Herr talman! Utvecklingen på det teletekniska området går nu mycket snabbt. Det pågår för närvarande ett omfattande utvecklingsarbete för att möjliggöra för icke hörande och döv-blinda att kommunicera över telenätet. Olika system är föremål för prövning. TV-fonen är ett intressant sätt att försöka lösa problemet för de dövas del. Försöksverksamheten kom i gång på allvar i Sverige för någon månad sedan, och som jag redan nämnt är samhället aktivt engagerat i det tekniska utvecklingsarbetet.

Det är ganska orimligt, herr Romanus, att här precisera fyra frågor och begära att jag skall stå och svara konkret i detalj, när vi ännu så länge befinner oss i ett intressant försöksskede. Jag är positiv till att detta arbete kan fortsätta så snabbt som möjligt och att vi kan öppna nya möjligheter för en grupp ofta hårt trängda handikappade. Det kan jag försäkra herr Romanus. Det är inte viljan som saknas, men vi får avvakta resultaten av den försöksverksamhet som nu pågår.

Herr talman! Jag betvivlar inte ett ögonblick socialministerns positiva inställning. Det var inte heller den frågan gällde. Men jag tycker inte att mina frågor var särskilt detaljerade. De rör mer allmänna spörsmål och principer, t.ex. den viktiga frågan — som inte alls är under utredning, såvitt jag förstår — hur man skall underlätta för de anhöriga att skaffa en TV-fon. Det räcker inte med en sådan apparat, utan de personer som den döve eller svårt hörselskadade oftast behöver komma i förbindelse med måste också ha en apparat. Annars kan den hörselskadade inte använda sin. Min fråga därvidlag gäller om socialministern vill sätta i gång en utredning om att också de skall kunna få stöd. Det kan de, såvitt jag förstår, inte få enligt nuvarande ordning. Sedan tror jag inte att det är de tekniska frågorna som behöver särskilt omfattande utredning — det här systemet fungerar ändå utomlands — utan de administrativa frågorna. Det har därför väckt en del oro att man lagt upp ett treårsprogram. Sådana frågor borde inte få ta tre år att lösa! Det låter kanske litet märkligt när socialministern säger att utvecklingen går så snabbt att vi måste tänka oss för och att det hela därför skall ta lång tid. Det är inte något besked som de berörda människorna uppskattar. Man kan naturligtvis peka på att det finns bildtelefon, som de kanske kan få om ungefär 20 år när kabelnäten förstärkts etc. Men det kan inte heller vara någon anledning att vänta, utan man måste börja när det finns en tekniskt fullgod lösning och inte låta det bästa vara det godas fiende. Men det principiellt kanske intressantaste är om herr Aspling vill ta upp frågan huruvida de anhöriga kan få stöd eller rabatt, även om det inte blir till 100 procent.

Herr talman! Herr Stjernström har frågat mig när regeringen avser att lämna besked om finansieringen av Åreprojektets första etapp. Jag meddelade redan i fredags att staten kommer att lämna stöd till den planerade utbyggnaden för rekreation och turism i Åre.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min enkla fråga. Jag uppfattade förstås ingalunda det TT-meddelande som dagen efter det jag ställde min fråga sändes ut från regeringen som ett svar på den direkta frågan, nämligen när regeringen kan ge besked om finansieringen. När regeringen lämnar besked om hur stor del staten skall betala förutsätter jag att den också ger besked om hur man från statens sida tänker sig finansieringen av hela projektet. Det har i Jämtland knutits betydande förhoppningar till Åreprojektet. Man har sett fram mot den investeringen såsom betydelsefull för turistnäringen och för sysselsättningen i Västjämtland men även såsom en mycket nödvändig och bra injektion för hela länet. Statsråd har besökt Jämtland, och fördelarna med och behovet av den här satsningen har vid olika tillfällen bedyrats. Nu är projekteringen klar, och ett besked från staten i finansieringsfrågan vore synnerligen betydelsefullt. När jag efterlyser ett sådant besked vill jag fråga: Hur mycket tänker staten gå in med totalt, hur mycket i form av bidrag och hur mycket i form av lån? Det är viktigt att veta det, så att man inte på en skattesvag kommun vältrar över kostnaderna för driften. Det skulle vara intressant att veta om det meddelande som skickades ut i fredags via TT också innehöll ett klarläggande av om det gäller hela den projekterade etappen eller delar därav. Kommunalmännen i den här bygden håller nu på att arbeta med sitt statförslag. Det är en ganska skattesvag kommun, och det är ytterst angeläget att regeringen ger ett klart och entydigt besked om hur mycket man avser att stödja det här projektet med. Jag vill därvidlag nogsamt understryka att staten måste stå för den helt dominerande delen av denna investering och att ett klart besked om beloppet måste lämnas på ett tidigt stadium. Det är nu rätt länge sedan arbetsmarknadsministern lovade att ett sådant besked skulle komma redan under september månad. Nu har även oktober månad förflutit. Något direkt klarläggande kan jag inte utläsa av svaret, som ju bara innebär att regeringen förra veckan sände ut något slags meddelande om att man ämnar vara med om att stödja projektet. Min fråga är: På vilket sätt? Redovisa beloppen, så att vi får besked — planeringen är ju redan klar!
Herr talman! Rätteligen var det så att jag lämnade mitt besked på fredagen, och sedan återgavs det i tidningarna på lördagen. Jag förstår att herr Stjernström tror att det var hans fråga som föranledde mig att lämna detta besked, men så var det inte. Jag hade redan lämnat beskedet när jag fick frågan. Anledningen till beskedet var att också jag är medveten om att man är angelägen om att få veta om staten skall engagera sig i detta sammanhang. Det är riktigt att Ingemund Bengtsson på regeringens uppdrag någon gång i somras sade att vi skulle försöka lämna ett besked i frågan före september månads utgång. Han sade inte vilket besked det skulle kunna bli. Vi har också arbetat med detta ärende men har kommit underfund med att det inte är fråga om något enkelt projekt. Även om vi också har tidsaspekten med i bilden tycker vi att det inte bara ur statens utan också ur kommunens synpunkt i första hand är angeläget att detta projekt sedan det väl startats kan föras i land på ett riktigt sätt i enlighet med de ursprungliga intentionerna i turistutredningen. Det är i dessa frågor som det återstår ytterligare några överläggningar. Man arbetar för högtryck för att komma fram till lösningar som jag hoppas skall komma att visa sig vara tillfredsställande. Det är min förhoppning att vi i samverkan med Åre kommun och landstinget skall kunna genomföra detta projekt i enlighet med de intentioner som hela tiden har varit vägledande för projekteringsarbetet.
Herr talman! Beträffande tidpunkten för beskedet i denna fråga vill jag poängtera att jag ställde min enkla fråga tidigare än i fredags. Men det har väl inte någon större betydelse vem som ställde frågan och när svaret ges. Huvudsaken är att vi får ett entydigt och rejält svar på hur finansieringen skall klaras. Det är ytterst väsentligt. Statsrådet talade också om intentionerna bakom detta projekt. Jag har den förhoppningen att dessa inrymmer den bestämda meningen att detta projekt inte skall finansieras på ett sådant sätt att det inom något år på en alltför skattesvag kommun vältras över nya kostnader till följd av en alltför svag ursprunglig finansiering. Det är alltså mycket angeläget att staten svarar för en mycket stor andel av projektet och att den ger ett kraftigt bidrag för att klara detta, så att driften inte ådrar kommunen förluster i fortsättningen. Det är fullt förståeligt om man anser att det finns vissa faktorer som bör belysas ytterligare. Men jag efterlyser ett klart besked om att staten skall åta sig en så kraftig del av finansieringen att också den fortsatta driften av projektet kan säkras, för att därmed undvika en övervältring av kostnader på den mycket skattesvaga kommunen.
Herr talman! När statsmakterna uttalat att de tänker gå in i detta projekt är det därför att de vill satsa på ett projekt som skall lyckas. Vi är också på det klara med att staten måste göra en kraftig insats i samband med investeringen, om projektet skall kunna genomföras på ett lyckat sätt.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det beskedet. Det måste alltså innebära Torsdagen den att hela den deletapp som nu är projekterad kommer att genomföras på 31 oktober 1974 ett sådant sätt som vi tidigare har talat om, dvs. att staten tar den helt = dominerande andelen av kostnaderna. Ang. principerna för

Herr talman! Herr Hovhammar har frågat om jag anser det nuvarande systemet för tillståndsgivning för att bedriva linjetrafik på vägsträcka som är belägen i mer än ett län eller mellan orter i skilda län acceptabelt.

Den gällande ordningen — som innebär att samtliga berörda länsstyrelser får tillfälle att framföra sina synpunkter innan den beslutande länsstyrelsen fattar avgörandet — har hittills visat sig fungera i stort sett väl. När det gäller mera långväga busslinjetrafik har det dock i en del fall kunnat vara förenat med problem att vid länsstyrelseprövningen få den mera övergripande bedömning som skulle vara önskvärd. På sikt bör man söka skapa nya beslutsformer för sådana fall, och frågan övervägs inom ramen för den pågående översynen av yrkestrafiklagstiftningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på den fråga som jag tillåtit mig att ställa.

Att härvid uppsplittra trafikunderlaget på ett större antal trafikutövare måste dock anses vara olämpligt. Tillstånd till veckoslutstrafik bör endast meddelas trafikföretag som bedriver linjetrafik på eller i anslutning till den sökta relationen.

Det har självfallet väckt en hel del irritation bland privata bussföretag. För trafik på Norrland har endast två företag fått permanent tillstånd, nämligen SJ och Norrlandskustens trafikförening, vilka genom kompletteringar till tidigare koncessionerade sträckor får köra E 4 mellan Luleå och Stockholm. Inom Norrlandstrafiken kommer fr.o.m. den 1 mars 1975 att skapas något av en fåtalskonkurrens till nackdel för konsumenten. Man kan befara att priserna går i höjden och att det blir ringa konkurrens. I det läget tycker jag att det är egendomligt att man inte försöker ordna så att det blir konkurrens genom att flera bussbolag kommer in i bilden. Och jag frågar: Finns det möjlighet för fler företag att få tillstånd?
Herr talman! Som jag redan sagt finns det fall där man med nuvarande ordning inte får den bästa prövningen av ansökningsärendena, och många gånger kan detta bero på att länsstyrelserna inte funnit den rätta formen för det samarbete som möjliggörs inom ramen av vår lagstiftning. Vilken lösning man på sikt bör välja för de fall där en busslinje berör mer än ett län kan jag inte ta ställning till just nu, eftersom frågan inrymmer en hel rad problem. Jag är emellertid något överraskad av herr Hovhammars koppling av denna fråga till beslutet av den 28 juni i år rörande Norrlandstrafiken. Om det i något fall har varit ett gemensamt intresse för bussnäringen och det allmänna att få en sanering av trafiken i ett visst område, så var det just där. Jag kan försäkra att beslutet den 28 juni föregicks av en mycket ingående prövning av alla de ärenden som fanns på regeringens bord. Fastän så kort tid förflutit efter beslutets ikraftträdande har jag redan erfarit hur en rad bussföretag — privata såväl som andra — har konstaterat värdet av detta beslut sett i perspektivet att man nu vet vilken trafik man kommer att få utöva. Bussföretagen behöver inte kriga med varandra efter Nr 111 Norrlandskusten i framtiden, utan alla är med om en gemensam trans Torsdagen den portlösning. Jag tror att herr Hovhammar — om han har tid och möjlighet 31 oktober 1974 att ta kontakt med några av de företag som berördes av beslutet — skall
Herr talman! Det framgår ju av debatten att det finns en hel del problem = linjetrafik när det gäller denna trafik, och kommunikationsministern har också bekräftat detta. Jag tycker att Kungl. Maj:t — för att undvika de nackdelar för konsumenten som uppstått på Norrlandstrafiken — borde kunna uppskjuta beslutet om linjetrafiktillstånd på södra Sverige och låta bussbolagen köra som nu tills nya och bättre regler för weekendtrafiken har fastställts. Jag har fått frågor om detta från många håll, och jag vill gärna föra fram saken här för att få veta hur regeringen ser på detta. Regeln om att tillstånd lämnas av länsstyrelsen i det län i vilket bussen passerar den längsta sträckan skulle kunna avskaffas och ersättas med en annan regel, exempelvis att en central myndighet för tillståndsgivning inrättas eller att tillståndsgivningen överlåtes på den länsstyrelse i vilken bussarna har avgångsrespektive slutstation. Jag skulle gärna vilja höra om kommunikationsministern har övervägt en annan ordning än den som för närvarande råder, t.ex. en ordning i stil med vad jag här skisserat. Om man införde en sådan ordning skulle nog trafikbehoven bättre kunna bedömas, och fler bolag skulle kunna få tillstånd. Jag tror att detta skulle vara till glädje för trafikanterna, som ju ofta är ganska penningsvaga grupper, såsom studerande, pensionärer, värnpliktiga och andra med behov av goda och snabba transporter i bra bussar. Någon risk för en osund utveckling genom att det bildas s.k. piratbolag tror jag inte föreligger.
Herr talman! Jag tror att det efter det beslut som regeringen fattade den 28 juni har blivit mycket svårt att syssla med en mer eller mindre olaglig pirattrafik. Före beslutets fattande och under förberedelsearbetet för beslutet i samarbete med länsstyrelserna utefter Norrlandskusten upptäckte vi däremot fall, ärenden, tillvägagångssätt eller vad man nu vill kalla det som — för att uttrycka sig ganska milt — trotsade så gott som all beskrivning.
Herr talman! Vi har alltså på den punkten att se fram mot en bättre ordning genom de fattade besluten, och det är tillfredsställande. Men faktum kvarstår att som det nu är klarar inte SJ av sin veckoslutstrafik utan har tvingats hyra in sig eller skriva entreprenadavtal med olika bussbolag. SJ har då bara den möjligheten att man tar en viss provision som förmedlare. Jag tycker att detta är en onödig väg att gå. Det måste ju fördyra resorna, och det kan på sikt kanske också innebära en form av monopol — något som jag för min del i varje fall inte är särskilt road av. Jag tror att en konkurrens på lika villkor är det man skall gå fram med, och det kommer också att gynna resenärerna. Det finns, herr statsråd, många seriösa bussföretag som är beredda att arbeta efter de här premisserna och på lika villkor. Jag tycker att Ni borde ge dem chansen att göra det.

Herr talman! Herr Israelsson har frågat mig om jag är beredd att redan nu lämna sådana besked beträffande SJ:s verkstad i Örebro att de anställda där kan lugnas och en föryngring påbörjas genom brytande av nu rådande anställningsstopp. Genom den successiva moderniseringen av SJ:s lokoch vagnpark har behovet av underhåll minskat. Samtidigt har verksamheten i SJ:s verkstäder rationaliserats. Denna utveckling är självfallet i sig positiv, men den har fått till följd att en viss överkapacitet uppstått i verkstäderna. För att få en så effektiv och rationell verkstadstjänst som möjligt har SJ dels omfördelat arbeten mellan de olika verkstäderna, dels — genom naturlig avgång — successivt minskat arbetsstyrkan. När det gäller verkstaden i Örebro planerar SJ en koncentration dit av visst lokunderhåll. I vilken mån man behöver anställa mer personal måste bli beroende av de resurser som behövs för underhållsarbeten i Örebro och i andra verkstäder. Jag vill avslutningsvis framhålla att SJ fortlöpande har kontakter i hithörande frågor med berörda personalorganisationer.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är de förhållanden som länge rått vid SJ:s verkstad i Örebro. Örebro hör till de städer i landet som under efterkrigstiden genomgått en markant avindustrialisering. Skoindustrin, som tidigare sysselsatte tusentals personer, är i dag nästan avvecklad. Annan industrisysselsättning har inte kommit i stället i tillräcklig omfattning. En av de arbetsplatser som ännu under den första efterkrigstiden ansågs mycket säker och som folk sökte sig till, SJ:s centralverkstad i Örebro, håller nu på att sakta självdö. Sedan 15 år råder ett anställningsstopp som kommunikationsministerns par tikollega i tidningen Örebro-Kuriren betecknar som en nedbrytningsprocess. Han påpekar också att ansvaret för utvecklingen vid SJ:s verkstad i Örebro ytterst inte vilar på SJ:s ledning utan i stället på regeringen som har att ta ställning med utgångspunkt i en planerad näringspolitik. Jag delar dessa synpunkter i fråga om ansvarsfördelningen. Chefredaktören för Örebro-Kuriren menar också att en lämplig bredvidläsning, då regeringen har att ta ställning till framtiden för SJ:s verkstad i Örebro, är det nya förslaget till socialdemokratiskt partiprogram. Han anser att det finns många förpliktande formuleringar som är tillämpliga just på detta fall. Jag instämmer också i den synpunkten. Det är på tiden att de anställda vid SJ:s verkstad i Örebro får besked om hur det skall bli med verkstaden, och jag menar att det måste bli ett positivt besked, där det fastslås att verksamheten skall bibehållas och helst utökas. Anställningsstoppet — som har lett till att medelåldern på vissa avdelningar, t.ex. i lokverkstaden, är 53 år — måste brytas och en positiv utveckling med stigande sysselsättning inledas. Kommunikationsministern säger i slutet av sitt svar att ”SJ fortlöpande har kontakter i hithörande frågor med berörda personalorganisationer”. Det är naturligtvis riktigt i och för sig. Men jag vill tillägga att de kontakterna har fungerat mycket dåligt och att man i personalorganisationerna inte alls är nöjd med det sätt på vilket SJ har skött dessa frågor.
Herr talman! Som en kommentar till vad herr Israelsson sade senast vill jag bara göra ett par konstateranden. Problemen med SJ:s verkstadsrörelse är inga undantag från de övriga problem som statens järnvägar har att brottas med. Tvärtom är kanske problemen på verkstadssidan ännu mer accentuerade än på många andra av SJ:s områden. Detta har sin naturliga förklaring i — och det har jag också sagt i mitt svar — att den totala underhållsverksamheten minskar därför att SJ:s totala verksamhet inte expanderar i den takt som vore behövlig om verkstadsrörelsen skulle öka eller åtminstone hållas konstant. SJ har i dag ett 30-tal verkstäder. Alla håller med om att det är ett för stort antal verkstäder. Det säger både de anställdas organisationer och SJ samt alla andra som är sakkunniga. Därför är det såvitt jag förstår nödvändigt med en fortlöpande rationalisering, och naturligtvis kommer den —- i den mån den tar sig konkreta uttryck — att också beröra Örebro. Som jag i mitt svar sagt hålls fortlöpande kontakter mellan SJ och de anställdas organisationer. Jag har ganska nyligen haft tillfälle att ta del av de synpunkter man har i Örebro, när representanter för Örebro kommun och fackföreningen vid verkstaden besökte mig och talade om sina bekymmer. Men jag vill tillägga att jag också har haft och har besök från andra SJ-verkstäder där problemen är i stort sett desamma. Jag har alltså kontakter med de anställda, och jag kan därför försäkra att jag inte hålls utanför vad som sker, utan jag får från tid till annan fortlöpande underrättelser om utvecklingen.
Herr talman! Som jag sade i mitt första inlägg tycker jag att det har särskilt stor betydelse att SJ försöker bibehålla verkstaden i Örebro eftersom denna kommun har förlorat så mycket industrisysselsättning. När SJ tar under övervägande hur man skall fördela det underhållsarbete som finns kvar tycker jag därför att särskild hänsyn bör tillmätas det förhållandet. Vidare vill jag framhålla att de anställda inte förstår SJ:s inställning ens från företagsekonomiska synpunkter. Om de uppgifter jag fått är riktiga har det ju ifrågasatts att flytta viss verksamhet till Danmark, och det är inte ens företagsekonomiskt lönsamt säger man i de anställdas organisationer. Arbetet kan göras lika billigt i Örebro. Därför har man mycket liten förståelse för sådana synpunkter.

Herr talman! Herr Magnusson i Kristinehamn har frågat mig om hos SJ befintliga stenkolslager på skilda ställen i landet fortfarande avses tjäna beredskapsändamål och — om så är fallet — om en avyttring av dessa lager är försvarbar samt om järnvägen som transportmedel bör prioriteras vid eventuell borttransportering. Försäljning av viss del av stenkolslagren aktualiseras på grund av dels kravet på omsättning av kolen, dels minskat lagringsbehov. Vid försäljning av kol — där alltså beredskapsaspekterna beaktas genom de normer för lagerhållning som överenskommits med överstyrelsen för ekonomiskt försvar — är det givetvis naturligt att använda järnväg för borttransporten.